Herr talman! Nina Lundström har frågat mig vilka krav jag avser att ställa på kommuner så att det byggs fler bostäder. Nina Lundström har också frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska de hinder som hämmar bostadsbyggandet i kommunerna och när jag kommer att vidta dessa åtgärder. Låt mig börja med att säga att jag delar Nina Lundströms uppfattning att det återstår mycket att göra för att skapa förutsättningar för bostadspolitiken i hela landet. Bostadsbristen är ett stort samhällsproblem, inte bara i storstäderna utan även i många mindre orter. Bostadsbristen behöver mötas med ökat bostadsbyggande. Därför har regeringen satt upp ett mål om att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till 2020. Det är särskilt angeläget att utbudet av hyresrätter, inklusive studentbostäder, ökar. Regeringen lyfte i budgetpropositionen för 2015 fram nya tänkbara åtgärder, däribland frågan om att skapa incitament för såväl byggande av små energieffektiva hyresrätter eller studentbostäder som för de kommuner som står för ett ökat bostadsbyggande. Flera av de frågor som Nina Lundström nämner, till exempel regelverket gällande riksintressen, överklagandeprocessen och buller, är sådana frågor som har betydelse för bostadsbyggandet och som för närvarande utreds eller bereds inom Regeringskansliet. Regeringen avser därför att så fort som möjligt ta ställning i dessa frågor. Miljonprogrammets flerbostadshus behöver moderniseras på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen en stor satsning på ett stöd för renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena som bland annat bidrar till energieffektivisering. Jag beklagar att denna viktiga satsning röstades ned av riksdagen. Som bostads och stadsutvecklingsminister har jag ett ansvar för att skapa förutsättningar för att städerna förtätas på ett hållbart sätt. I budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer 2015-2018 i form av statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utveckla ett ramverk för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter. Bra kollektivtrafik kan öppna upp för nya attraktiva lägen för bostadsbyggande.

Herr talman! Jag vill tacka för svaret. Det var framför allt två frågor som jag ville rikta till statsrådet i kväll. Interpellationen är föranledd av ett uttalande som statsrådet Mehmet Kaplan gjorde kring kommunernas roll och bostadsbyggandet.Statsrådet uttryckte att han ville agera blåslampa på kommunerna. Den första frågan handlar därför om vilka krav han kommer att ställa på kommunerna. Den andra frågan gäller vilka hinder han är beredd att avlägsna. Det är ju ett annat perspektiv på kommunernas roll och situation.Herr talman! Jag är inte nöjd med svaret den här gången heller, för jag tycker att det är ett väldigt otydligt svar. Det är väldigt bra att statsrådet delar min uppfattning om problembilden, men jag efterlyser ändå mer konkreta åtgärder. Det finns också en fråga som statsrådet över huvud taget inte berör, och det är ett hinder som jag nämner i interpellationen - strandskyddet. Statsrådet nämner inte detta; jag kommer att återkomma till det.Jag noterar att statsrådet Mehmet Kaplan också har varit ute och diskuterat frågan om investeringsstimulanser och investeringsstöd till hyresrätter. Ibland är det fråga om energieffektiviseringar. Ibland handlar det om investeringsstöd för nyproduktion. Det är väldigt oklart vad som avses och vad åtgärderna syftar till.Jag noterar också att statsrådet är ute och reser och besöker bostadsföretag som Alingsåshem där man har lyckats med innovativa projekt utan att staten har gått in och satt upp ett regelverk eller vidtagit åtgärder. Då blir jag väldigt fundersam över varför man går in på den här typen av investeringsstimulanser, när aktörerna redan i dag har hittat metoder för att hitta lösningar.Mina frågor handlar egentligen om vad som bereds i Regeringskansliet, för det är inte helt tydligt vad statsrådet avser att återkomma med i form av konkreta förslag. Jag noterar att regeringen avser att ta ställning i de frågor som bereds, men vad innebär det? Innebär det också att statsrådet delar uppfattningen om det som Alliansen har jobbat med, det vill säga att minska på hinder och krångel som faktiskt stoppar upp byggandet?Jag har en konkret fråga om ett sådant hinder som statsrådet och regeringen med en gång skulle kunna lätta och lindra för dem som vill bygga små hyresrätter och bostäder för studenter. Det handlar om bullerregelverket som vi i dag vet stoppar byggandet. Därför hoppas jag att statsrådet i kväll kan vara konkret angående om han delar uppfattningen att man måste göra någonting åt bullerregelverket och i så fall när han och regeringen avser att återkomma till riksdagen.Den första frågan gäller bullerreglerna. När avser statsrådet att återkomma med förslag?Den tredje frågan handlar om att statsrådet anser att Alliansens bostadspolitik nått vägs ände. Vilka beslut av dem som alliansregeringen och riksdagen redan har fattat tänker han då ändra på?
Herr talman! Jag vill tacka Nina Lundström för att hon har ställt dessa frågor. Det är av oerhört stor vikt att vi har en levande diskussion här i riksdagen för att hantera en viktig fråga som denna. Det är vi skyldiga många människor, framför allt unga studenter som är utan bostad i Sverige i dag, vilket gör att de har sitt vuxenliv på vänt.Herr talman! Att vara en blåslampa på dem som har bostadsförsörjningsplikten är någonting som jag tycker är en oerhört viktig del av en bostads och stadsutvecklingsministers uppdrag.Vi har jobbat länge med att målet om 250 000 bostäder fram till 2020 ska vara ett realistiskt mål. Där bygger vi vidare på det som tidigare har gjorts. Mycket av det regelförenklingsarbete som den gamla regeringen gjorde var helt adekvat. En del av regelförenklingarna var dock av sådan art att de behöver följas upp. Det gäller bland annat andrahandsuthyrningsreformen, och det är någonting som jag har gett i uppdrag till Boverket att följa upp.När det gäller själva grunden för strandskyddet är det en fråga som har debatterats i riksdagen tidigare. Det är framför allt till Miljö och energidepartementet som frågan ställts, och det där därifrån den brukar besvaras. Jag kommer att gå in på det i mitt senare inlägg.Jag vill dock ta upp Nina Lundströms fråga om investeringar och subventioner, nämligen det exempel som hon anförde - Alingsåshem.

Det är pengar som jag naturligtvis välkomnar och hoppas att fler fastighetsbolag kan söka. Det är en form av subventioner. Jag vet inte vad Folkpartiet och Nina Lundström tycker om den typen av stöd, men jag förmodar att de tycker att det är bra.I det här läget har regeringen sagt att vi inte stänger några dörrar när det gäller olika typer av ekonomiska incitament. Vi har också redan gjort rätt så mycket, med 1⁄2 miljard från och med den 1 juli som kommer att betalas ut till de kommuner som bygger i lägen som inte anses tillräckligt attraktiva i dag för de byggbolag som tycker att det kanske måste dras kollektivtrafik till områdena för att göra dem attraktivare. Det är det här vi kallar stadsmiljöavtal.En ny bullerförordning kommer att vara väldigt avgörande för mångas boendemiljö, inte minst för unga och studenter, för lång tid framöver. Detta är ingenting som lämpar sig att hasta fram.

Herr talman! Det skulle kunna gå mycket snabbt och vara mycket enklare för dem som bygger bostäder att få ett tydligt besked om bullerförordningen.Statsrådet talar sig varm för olika typer av investeringsstöd. Ibland är det i form av innovativt byggande, ibland är det för energieffektiviseringar, ibland är det för nyproduktion. Men den snabbaste vägen till att lindra bostadsbristen är att jobba med de regelverk som vi nu vet hindrar bostadsbyggandet.Bostäder nära kollektivtrafik - ja, det är viktigt, och det skapar också attraktiva bostäder. Men varför bara fokusera på att dra fram nya spår och ny kollektivtrafik till lägen som i dag inte sägs vara attraktiva, när man i dag kan förtäta städer, även i mindre kommuner, där kollektivtrafiken redan finns?Det är svårt att förstå varför man inte med dagens byggteknik skulle kunna uppnå de goda livsmiljöerna, vilket byggbranschen anser att man klarar av. Varför då säga att man inte vill hasta fram något? Det vill väl ingen, men det är ju väl förberett. Remissvaren har varit inne sedan september 2014.Branschen efterlyser de nya bullerreglerna. SKL har gjort det. Sabo har också gjort det och verkligen påtalat hur viktigt detta är för att snabbt kunna bygga där kollektivtrafiken redan finns. På så sätt kan man bygga de täta städerna där folk kan gå eller cykla från bostaden, ställa bilen och åka kollektivt. Jag noterar dock att det inte kommer några tydliga besked om detta. Statsrådet säger att han inte vill hasta fram något. Men jag tycker inte att vi har råd att vänta.Den andra frågan handlar om strandskyddet. Jag vill, herr talman, nämna följande: Den sammanlagda fastlandskusten och stränderna i Sverige är 385 000 kilometer. Det motsvarar 9 1⁄2 gånger jordklotets omkrets. I Norrbotten, som har den längsta sträckan kust och stränder, består den delen av 22 procent av den totala sträckan stränder. Där finns 14 av 15 kommuner med en strandlinje motsvarande 35 procent av Sveriges sammanlagda kust och strandlinje.Arjeplog är Sveriges glesast befolkade kommun med 0,2 invånare per kvadratkilometer. Samtidigt är bara 1 procent av strandlinjen bebyggd. Därför vore det vällovligt att även på denna punkt få höra hur statsrådet ser på möjligheten att göra en översyn och reformera. När strandskyddsreglerna tillkom handlade det om att skydda de hårt exploaterade områdena, men när vi ser att regelverket hämmar bostadsbyggandet också ute i landet, där man skulle kunna bygga bostäder, vill jag återigen, herr talman, fråga statsrådet: Vilka förslag eller åtgärder ser statsrådet att det är möjligt att återkomma med vad gäller strandskyddsreglerna?Den tredje frågan handlar om riksintressena. Vilka förslag eller avsikter har statsrådet vad gäller den typen av hämmande effekter på bostadsbyggandet?Herr talman! Återigen: När kommer bullerreglerna? När kan vi se att statsrådet följer upp strandskyddsreglerna?

Herr talman! Tack, Nina Lundström, för uppföljningsfrågorna! Jag noterade att Nina Lundström inte nämnde någonting om den första frågan som jag svarade på, nämligen Alingsåshems situation och vad hon anser om den investering och upprustning som gjorts där, som vi välkomnar och som inneburit en 80-procentig sänkning av energianvändningen i Alingsås. Det har skett mycket tack vare Passivhuscentrums rådiga kunskapsöverförening, och det var faktiskt EU-pengar som ledde till det, alltså en form av subvention. Nina Lundström nämnde inte detta med ett ord, så jag förmodar att hon kommer att göra det i sitt nästa inlägg.Nina Lundström har ännu en gång frågat mig om bullerfrågan. Jag har redan svarat på den, och därför väljer jag att svara på den andra frågan, den om strandskyddet. Jag vill börja med att framhålla att jag anser att strandskyddet fyller en oerhört viktig funktion genom att det skapar unika förutsättningar för allmänheten att ha tillgång till naturupplever och för bevarandet av biologisk mångfald.Om vi tittar på vad det är som gör det hela unikt ser vi att det finns flera nya bestämmelser om strandskydd. De trädde i kraft så sent som 2009 och 2010. De ändringar som då gjordes syftade bland annat till att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt på många ställen på landsbygden, samtidigt som ett långvarigt skydd av strändernas natur och friluftsvärden inte äventyras. De är två vågskålar som alltid måste vara i balans.Herr talman! Jag vill påpeka att ändringarna syftade till att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Kommunerna har numera huvudansvaret för att pröva frågan om undantag från strandskyddet. Vid den prövningen ska hänsyn tas till olika allmänna och enskilda intressen med utgångspunkt i kriterierna i miljöbalken. De ändringar som ägde rum innebar vidare att det inrättades ett särskilt institut, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, för sådana områden. Områdena ska, som nämnts, redovisas i kommunernas översiktsplaner. Genom detta institut har det tillskapats nya möjligheter att göra undantag från strandskyddet. Det är en ändring som riksdagen har gjort och som Nina Lundström mycket väl känner till.Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en aspekt av denna fråga, nämligen att det finns en särskild delegation, Strandskyddsdelegationen, som arbetar med kompetensutveckling när det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna. Det beslutades, som jag sa tidigare, så sent som 2009 och 2010 av en riksdag som då bestod av en majoritet där Nina Lundström parti, Folkpartiet, ingick.När det gäller tillämpningen av strandskyddsreglerna är syftet att bland annat effektivisera tillämpningen av de nya reglerna i samhällsplanerings och byggprocesserna. Strandskyddsdelegationen ska slutredovisa sitt uppdrag i december i år. Då får vi anledning att återkomma till vad det är som fungerar bra och vad det är som fungerar mindre bra.Min förhoppning är att den här frågan kommer att läggas till det uppdrag som finns sedan tidigare, nämligen det om ändrade bestämmelser om gatukostnader, som ligger hos Lantmäteriet och som kommer att redovisas till mig den 15 augusti i år. Vi har också en utredning som Boverket genomför och som handlar om att öka kompetensen inom hela dess utvecklingsområde. Det handlar om möjligheten att etablera så kallade bokaler, att placera friggebodar och Attefallshus närmare gräns mot parkmark och gata med mera.
Herr talman! Statsrådet vill kanske diskutera andra frågor än dem som jag hade fokuserat på i min interpellation. Jag tar mig friheten att kommentera det som jag tar upp i interpellationen, och jag lovar att återkomma med ytterligare interpellationer, också i andra frågor.Jag vill återigen lyfta upp regelverken. Det är frågor som många diskuterar. Det gäller exempelvis bullerförordningen, som vi vet hämmar bostadsbyggandet.Jag är fullt medveten om att det pågår en utredning och hoppas att statsrådet har ambitionen att återkomma med ytterligare förslag vad gäller riksintressesystemet. Riksrevisionen, som gjorde en genomlysning av problematiken, kunde konstatera att 86 procent av de kommuner som ville att det skulle byggas bostäder i kommunerna ansåg att det var någonting som påverkade möjligheterna till det.Som vän av ordning vill jag fokusera på de hinder som finns för bostadsbyggandet. När statsrådet säger att han vill agera blåslampa är det ett perspektiv, men jag tycker att min andra fråga, som handlar om hur vi kan underlätta bostadsbyggandet, är väldigt viktig. Jag menar att det finns mycket att göra för att ta bort hinder, för hinder kostar pengar.Jag noterar att statsrådet inte svarar på frågan om olika former av investeringsstöd, hurdana de är och vad de ska gå till. Det är klart att den frågan nu ställs, inte minst utifrån artikeln i Göteborgs-Posten, där man i ena stunden lovar pengar till en typ av åtgärder och i nästa till någonting annat. Jag menar att det är lösningar som har prövats. Nu borde fokus ligga på att fortsätta att göra det enklare att bygga, ta bort hinder och se till att bostäderna byggs.Det är synd, herr talman, att vi i dag inte får större klarhet.

Herr talman! Tack, Nina Lundström, för uppföljningsfrågorna! Jag noterar än en gång att Nina Lundström valde att helt bortse från det hon tog upp i sitt första inlägg, nämligen exemplet med Alingsåshem, som kanske inte var riktigt så som hon trodde att det var. Nina Lundström kan gärna besöka Passivhuscentrum - hon kanske redan har gjort det - och framför allt Alingsåshem för att se på den upprustning som inneburit att man kan uppvisa fantastiska siffror vad gäller energiförbrukningen. Numera är användningen en bråkdel av vad den varit tidigare. Jag önskar att fler kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare kunde titta på hur man gjort där. Det har inte gjorts enbart med kommunens och bolagets pengar, utan det har kunnat göras tack vare subventioner.När det gäller strandskyddet uppfattade jag det i både första och andra inlägget som en del av frågan, men nu uppfattar jag det som att det inte riktigt hör hemma i den här interpellationen. I grunden handlar det om att Nina Lundström tillsammans med sina borgerliga kamrater i utskottet skriver en debattartikel om strandskydd, och när jag svarar på den debattartikeln ställer Nina Lundström i en interpellation exakt samma frågor igen.Jag försöker besvara detta. Sveriges riksdag har beslutat om hur strandskyddet ska fungera. Regeringen är tydlig med att vi stöder den nuvarande lagstiftningen. Kan det vara tydligare än så? Det handlar om bestämmelser om strandskydd som den gamla regeringen genomförde, den regering Nina Lundströms parti ingick i fram till för knappt ett halvår sedan.Det andra är en översyn av det utvidgade strandskyddet som länsstyrelsen har genomfört på initiativ av den förra regeringen och vars utfall Nina Lundström med flera har kritiserat. Det har sagts att detta inte längre gäller. Jag blir lite ledsen, för det här är en långsiktig fråga som måste hanteras på ett seriöst sätt.